Herr talman! I konstitutionsutskottets utlåtande nr 39 behandlas den kommunala miljöpolitiken och samordningen inom den kommunala nämndorganisationen, och jag vill framföra några synpunkter på dessa frågor som grundar sig på egen erfarenhet. På s. 15 i utlåtandet heter det: »Risk föreligger för oenhetlighet mellan kommunerna i fråga om såväl organisation som resurser på detta viktiga område.» Bland annat av denna anledning förordas en utredning angående kompetens förhållandena för den kommunala miljöpolitiken i syfte att möjliggöra en effektivisering och aktivisering av den kommunala miljövården. Men det är väl så att våra kommuner har olika förutsättningar när det gäller den kommunala organisationen. Det kan vara fråga om de ekonomiska förutsättningarna, det kan gälla befolkningstalet, det kan gälla storleken och det kan gälla strukturen. Därför skulle en utredning om kompetensförhållandena enligt utskottsmajoritetens linje enligt mitt förmenande inte innebära en effektivisering och aktivisering av den kommunala verksamheten, utan därvidlag är det andra faktorer som verkar i positiv riktning. Både våra kommuner och allmänheten visar en tilltagande aktivitet på miljövårdens område, vilket i olika sammanhang bekräftats genom ökat ekonomiskt engagemang. Den ekonomiska utvecklingen ger oss större resurser, vi ställs inför nya tekniska problem och därmed inför samordningsproblem av olika slag. Men vi måste pröva oss fram tills vi vunnit erfarenhet. Kommunerna har, som jag sade, olika lokala förutsättningar för sitt arbete, och vad som är riktigt på en ort kan vara mindre lämpligt på en annan. Som framgår av utlåtandet är det tre nämnder som har huvudansvaret för miljövården på det kommunala planet — kommunens styrelse, byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden — och det är olika författningar som reglerar dessa nämnders agerande. Svenska kommunförbundet har i sitt remissvar ställt sig mycket tveksamt till frågan om inrättande av separata naturvårdsorgan. Förbundet anser att de nämnder som redan har ansvaret för miljövården skall aktivisera sin verksamhet och skall ges tillräckliga resurser på området samt att man skall försöka förhindra kompetenskonflikter och splittring av resurserna. Kommunförbundet framhåller att det kommunala miljövårdsarbetet måste uppmärksammas, men vem i ansvarig ställning i kommunerna gör inte det i dag? Kommunförbundet betonar vidare vikten av att samarbetsfrågorna löses mellan hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd. Särskilt viktigt är att kommunens styrelse engageras i miljövårdsfrågorna och inlemmas i samarbetet. På detta område kommer de ekonomiska frågorna att ha stor betydelse för att man skall uppnå resultat. På grund av att man inte har vunnit några klara erfarenheter av samarbetsfrågorna har man också sagt sig att de skall lösas från rent lokala utgångspunkter, i vilket jag med erfarenheter från det kommunala fältet helt instämmer. På grundval av vad jag har anfört har jag funnit starka skäl för att biträda föreliggande reservation, vilket ger frihet för kommunerna att organisera miljövården efter lokala förutsättningar. Jag anser att de primärkommunala fullmäktigeförsamlingarna själva skall bestämma uppläggningen av sitt miljövårdsarbete. Det finns tillräckligt ansvar hos dagens kommunalmän och de förstår helt betydelsen av detta. Herr talman! Med denna motivering kommer jag att biträda reservationen i konstitutionsutskottets utlåtande nr 39. Jag finner ingen anledning att styra in kommunerna i någon viss bestämd fåra.

Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk många minuter. Fru Mogård säger att jag bedömt frågan utifrån min egen erfarenhet. Men, fru Mogård, vi kommunalmän har också kontakter med andra kommuner, och vi vet att de som har inrättat separata och centrala miljövårdsorgan kanske haft en annan uppfattning. Fru Mogård säger också att medborgarna har många nämnder att vända sig till. Men i så fall bör man verka för en kommunal informationsverksamhet som talar om, vart folk skall vända sig i respektive kommun. Jag tror att kommunens styrelse kommer att ha stor betydelse i detta sammanhang. Resurserna skall samordnas på rätt sätt. Vi skall verka för en totalbedömning av de kommunala insatserna, och det är angeläget att vi kan ta ansvar. Som fru Mogård också säger är vi alla angelägna om detta. Men jag tror att det är för tidigt att bestämma sig för efter vilka mallar man från centralt håll skall dirigera våra kommunalmän. Jag tror att de har rik erfarenhet. Ställs resurser till deras förfogande, kommer de att handla, och jag tror att de kommer att handla snabbt.
Herr talman! Efter allt som sagts i denna debatt kan jag lägga bort mitt stora manuskript och ta den lilla lappen. På den står ungefär följande. I reservationen anser man att en utredning är onödig. Jag tycker att det är lätt att bevisa motsatsen. Det har talats om artiklarna i Kommunal Tidskrift. Jag ser åtminstone en av författarna sitta här i kammaren. Det har förekommit ett tiotal sådana artiklar, och däri framförs olika åsikter om hur man skall lösa detta problem. Det beror naturligtvis på att de utgår från olika förutsättningar. Men i några avseenden borde man kunna finna en rätlinjig lösning. En utredning skadar nog inte. Allmän heten är på många håll irriterad för att inte säga upprörd över att det i många kommuner saknas ett totalgrepp på detta område. Vi har här i riksdagen fått problemet ganska väl belyst; i höst har det behandlats av tre olika utskott. Vi har haft tredje lagutskottets utlåtande nr 51 och vi har nu konstitutionsutskottets utlåtande nr 39 och jordbruksutskottets utlåtande nr 43 som behandlar denna fråga från olika synpunkter. Jag skall inte räkna upp alla de organ som redan finns och som kan ta hand om uppgifterna, men jag skall räkna upp några av uppgifterna för att visa att det inte är så lätt att klara det hela med ett organ. Jag är inte någon särskilt stor vän av utredningar, men det kan hända att man genom en sådan skulle kunna slå fast var man skall lägga de olika uppgifterna.

Slutligen skulle jag vilja ta upp frågan om kommunens befogenheter enligt naturvårdslagen, som jag talade om i samband med behandlingen av tredje lagutskottets utlåtande nr 51 för en tid sedan.

Det kan vara byggnadsnämnden på ett håll, kommunens styrelse på ett annat håll och kanske hälsovårdsnämnden på ett tredje håll. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För att undvika alla eventuella missförstånd vill jag säga att det inte råder några delade meningar om behovet att aktivisera miljöpolitiken på riksplanet, på det regionala planet och på det kommunala planet. Vad vi diskuterar är hur miljövården eller miljöpolitiken bör organiseras i de olika kommunerna, och ett totalgrepp, en utredning som kan lösa den frågan efterlyses av motionärerna. Liksom kulturfrågorna griper miljöfrågorna in på praktiskt taget varje område av det politiska livet även i kommunerna. Om vi tittar på dagens föredragningslista här i kammaren, finner vi att en rad punkter på ett eller annat sätt berör detta stora område. Det är väl detta förhålande som har gjort det så svårt att hitta en samlande lösning. Jag vill dock understyka att det är klart utsagt att kommunens styrelse har de samordnande uppgifterna i fråga om den kommunala miljöpolitiken. I vissa kommuner har man med växlande framgång försökt skapa speciella samordningsorgan. I en del kommuner har det gått bra, men det finns också exempel på kommuner som beslutat upplösa det speciella organet och återfört de samordnande uppgifterna till kommunens styrelse. Jag tror kort sagt att kommunerna själva bör finna de lösningar som passar bäst för var och en — de svenska kommunerna har så skiftande karaktär att det knappast torde vara möjligt att skapa en modell som passar alla.

Herr talman! Denna debatt skulle beröra även jordbruksutskottets utlåtande nr 43. I det utlåtandet behandlar man en motion som jag har väckt och som tar upp de spörsmål som här delvis har diskuterats tidigare. I motionen konstaterar jag kort och gott att miljövården kommer att kräva starkt ökade insatser, både av staten och av kommunerna. Sedan kommer jag fram till ett krav på en utredning. Där begär jag förslag om kompetensfördelningen och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun samt om en lämplig kommunal miljövårdsorganisation. Just det sista området har diskuterats ganska länge och omsorgsfullt, och även om jag där har många synpunkter som jag skulle vilja framföra, skall jag avstå från det. Jordbruksutskottet har med en viss välvilja behandlat mitt yrkande att man skulle titta på kostnadsfördelningen mellan stat och kommun på detta område. Utskottet har gjort en skrivning som jag inte skall citera, men utskottet vill att riksdagen skall ge till känna vad utskottet har anfört och betonar vikten av att man följer dessa problem och vidtar snabba åtgärder när det gäller att avväga kostnadernas fördelning på ett ändamålsenligt sätt. Jag skall därför inte uppehålla mig längre vid detta. Jag vill bara säga att en viktig förutsättning för att någonting skall ske är att kostnaderna fördelas på ett vettigt sätt mellan stat och kommun och att det finns klarlagt hur de skall fördelas. Dessutom är det något som jag har föreslagit i min motion men som inte har behandlats av något av utskotten, nämligen att man skulle ta upp till behandling principerna för kompetensfördelningen mellan staten och kom munerna, alltså vilken av dessa parter som skulle ha kompetens att göra det ena eller det andra. Detta har också Kommunförbundet understrukit genom uttalandet att styrelsen får »tillstyrka att frågan om kommunernas uppgifter och befogenheter enligt naturvårdslagen närmare utreds». På den punkten har jordbruksutskottet sagt varken det ena eller det andra. Det är måhända svårt vid delad utskottsbehandling att avgöra vilket utskott som skall behandla olika frågor, och så har tydligen mitt yrkande hamnat emellan utskotten. Det tycker jag är synd eftersom jag anser att det rör sig om en mycket viktig fråga som borde klarläggas. Herr talman! Jag har inget yrkande men har velat framhålla dessa synpunkter eftersom jag fann det besynnerligt att ett yrkande i den aktuella motionen inte har behandlats.

Herr talman! Vid denna sena timme skall jag följa herr Tobés exempel och använda den lilla lappen som underlag för vad jag ämnar säga! Det har redan förut sagts att vi alla är överens om miljövårdsfrågornas stora betydelse och om det angelägna i att snabbt uppnå effektivitet i det arbete som även kommunerna är engagerade i på detta område. Både naturvårdslagen och miljövårdslagen tillhör ju den nya lagstiftning som ställer kommunerna inför nya uppgifter. Inte minst Kommunförbundets yttrande bär vältaligt vittnesbörd om de existerande problemen i dessa sammanhang. Förbundet har enligt min uppfattning penetrerat dessa frågor på ett föredömligt klarläggande sätt. I yttrandet sägs att Kommunförbundets synpunkter i väsentliga stycken överensstämmer med motionärernas och att förbundsstyrelsen har undvikit att ta ställning till konkreta organisatoriska spörsmål för att ge utrymme åt varierande lösningar anpassade efter 1okala förhållanden.

Kommunförbundet menar alltså at det är mest angeläget att klarhet skapas om kommunernas roll enligt lagstiftningen i förhållande till de siatliga organen. Men om det råder ovisshet i detta avseende är det ju inte underligt att man inom kommunerna inte är säker på hur dessa frågor bäst bör handläggas.

Det är också riktigt som herr Zetterström sade, att förhållandena i kommunerna i fråga om både resurser och annat är mycket olika. Man kan tillägga att kommunerna också har miljövårdsproblem av väsentligt olika karaktär att brottas med.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

Herr talman! Jag vill i korthet bara anmäla att den reservation som föreligger egentligen inte innebär annat än ett logiskt fullföljande av det uttalande som utskottsmajoriteten också har gjort. Utskottsmajoriteten hänvisar nämligen till den arbetsgrupp som är tillsatt inom naturvårdsverket för att följa de problem som uppstår vid jordbruksrationaliseringen och på så sätt försöka tillvarata naturvårdens intresse. Utskottet vill emellertid inte göra annat än att konstatera existensen av denna arbetsgrupp. Om den skall komma fram till några praktiska lösningar som resultat av sitt arbete, måste det, såvitt reservanterna förstår, ske ett samråd mellan lantbruksnämnderna och naturvårdsorganen. Jag tror inte att lantbruksnämnderna kan lösa en sådan uppgift om det inte sker i samband med överlåtelser av jordbruk. Det är därför nödvändigt att man utfärdar sådana tillämpningsföreskrifter att lantbruksnämnderna får möjlighet att bevara jordbruk även av naturvårdsskäl. För närvarande är lantbruksnämnderna egentligen förhindrade att ta sådana hänsyn; lantbruksnämndernas bedömning när det gäller frågan om rationaliseringsstöd skall ske på enbart ekonomiska grunder. Det kan dock finnas jordbruk, som inte motsvarar de ekonomiska kraven men som är nödvändiga för att man skall kunna behålla en öppen landskapsbild. Ett bibehållande av sådana jordbruk kräver en anpassning av tillämpningsföreskrifterna, något som reservanterna förordat men som majoriteten inte velat gå med på. När vi fattade beslutet om den stora jordbruksreformen sades att det inte fanns något samband mellan jordbruksrationaliseringen och naturvården. Den ståndpunkten underkänns emellertid nu av den ena efter den andra. Det förefaller som om även naturvårdsverkets chef håller på att komma över på den rätta sidan. Om jag läste rätt i ett referat från en omfattande miljöoch naturvårdskonferens i Stockholm för en tid sedan, sades även där att det finns ett ofrånkomligt samband mellan jordbruksrationalisering och naturvård. Herr talman! Det är detta vi velat siryka under i reservationen, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Med hänvisning till behandlingen av alla de motioner som väckts i denna fråga sedan vi fattat 1967 års jordbruksbeslut ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionsparet 1I1:859 och iI:974 förordar vi motionärer att Kolleberga skogsskola skall ombildas till miljövårdsinstitut. Anledningarna till motionsyrkandena är dels att vi i den statsverksproposition som lades fram i januari kunde konstatera att verksamheten vid Kolleberga skogsskola är ett faktum, dels att det finns ett utomordentligt stort behov av information och undervisning i naturoch miljövård. Skolan i vårt land kommer under de närmaste åren att behöva kontinuerlig påfyllning av skilda lärarkrafter, från förskolan till gymnasienivån. För utbildning av dessa krävs tillgång till instruktörer som i sin tur behöver grundliga kunskaper. Tillgång till specialister, föreläsningsoch laboratorieutrymmen, bibliotek, studiesamlingar och sist men inte minst studieobjekt och demonstrationsområden är ett oeftergivligt krav. Det är angeläget att de i det kommunala arbetet verksamma får en korrekt information för att konkreta resultat skall kunna uppnås i den primäroch landstingskommunala <<: samhällsplaneringen. Näringslivet på olika nivåer och områden är en stor informationskonsument liksom husmödrar och tjänstemän inom stat, landsting och kommuner. Remissinstanserna är samtliga införstådda med det sora informationsbehov som föreligger i detta avseende. Statens naturvårdsverk vill invänta resultatet från det utredningsarbete som pågår inom skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet för att inpassa miljövården i utbildningssystemet. Skogsstyrelsen anser att en utförlig kartläggning för hela detta utbildningsområde bör göras innan några avgö randen sker. Styrelsen anser dock att Kolleberga skogsskola skall kunna fylla ett ändamål som miljövårdscentral i ett inledningsoch försöksskede för att vinna vissa erfarenheter. Styrelsen hänvisar i sammanhanget bl.a. till skolans goda resurser i fråga om lokaler, studieobjekt och demonstrationsområden. Skolöverstyrelsen utgår ifrån att utbildning på miljövårdsområdet kommer att skapas vid olika utbildningsanstalter och avstyrker motionärernas förslag. Det förvånar mig att skolöverstyrelsen inte ställt sig mera positiv. även om utbildningen i miljövårdsfrågor kommer att ske vid redan befintliga läroanstalter, är det min fasta övertygelse att kompletterande <:undervisningsformer kommer att behövas, inte minst i fråga om centrala och regionala kurser av fortbildningskaraktär. Även utskottet understryker behovet av ökad utbildning inom miljövårdsområdet men vill invänta redovisning från pågående utredningsarbete, innan man vidtar åtgärder i motionens syfte. Det är min förhoppning att man genom detta utredningsarbete skall komma fram till att även Kolleberga skogsskola behövs i detta avsende. Med de naturliga förutsättningar som skolan har skulle det vara en stor förlust om den inte kommer att utnyttjas för nämnda ändamål.

Herr talman! Den kommunistiska gruppen har under den ordinarie motionstiden väckt en rad motioner i miljövårdsfrågor av vilka tre skall avgöras nu efter det att elva månader förflutit. Med herr talmannens tillåtelse skall jag samtidigt något beröra jordbruksutskottets utlåtanden nr 51, nr 52 och nr 53 där motionerna behandlas. ett internationellt institut för miljövårdsforskning och ett institut för forskning angående kommunala föroreningsfrågor. Vidare föreslås att miljövårdssynpunkterna skall ägnas större uppmärksamhet i samband med industrilokalisering.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat om jag dels observerat de speciella förhållanden som vidlåder årets skördeskador och som därför aktualiserar behovet av extraordinära åtgärder, dels är villig att i anledning därav till årets riksdag avlämna förslag om större möjligheter till bidrag och till skördeskadelån som komplement till skördeskadeskyddet,. Som herr Hansson påpekat i sin interpellation kommer ersättningarna inom ramen för det permanenta skördeskadeskyddet att till följd av årets skördeskador bli av stort värde för många jordbrukare. Anspråken på medel till dessa ersättningar kommer att bli större än under tidigare år. Kungl. Maj:t anbefallde därför redan i september statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån att före den 1 december komma in med en beräkning rörande medelsbehovet för skördeskadeersättningar. Beräkningen visar att medlen i skördeskadefonden kommer att uppgå till ca 153 miljoner kronor vid det tillfälle ersättningarna betalas ut. Er sättningarna beräknas uppgå till 105 miljoner kronor, men viss osäkerhet vidlåder beräkningen. Enligt de uppgifter som nu finns skulle alltså fondens medel vara fullt tillräckliga för de beräknade ersättningarna. På grund av skyddssystemets utformning torde det belopp, som blir tillgängligt för behovsprövade skördeskadebidrag, komma att betydligt överstiga vad som hittills utgått. Som herr Hansson själv påpekat kan nämligen beloppet komma att överstiga 1 miljon kronor till följd av årets skördeskador. Det är enligt min mening därför inte motiverat att höja detta belopp ytterligare. Principen om skördeskadelån avvisades redan av 1961 års riksdag. Orsaken härtill var bl.a. de dåliga erfarenheterna från stödlånen under 1950-talet. Några nya omständigheter har enligt min mening inte tillkommit som motiverar att en sådan låneform nu införs.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret, som är hållet i välvilliga ordalag. Det tolkar jag som ett utslag av herr statsrådets allmänna beredvillighet att lyssna på och söka förstå de framställningar som göres från den näringsgren han har högsta ansvaret för. Jag vill gärna ge herr statsrådet ett erkännande för beredvilligheten att lyssna på sådana framställningar. Vi har inte varit bortskämda med det tidigare. Jag vill inte bestrida att det gjorts ganska goda insatser för att hjälpa de jordbrukare som drabbats av skördeskador, men trots dessa insatser kommer i år med stor sannolikhet många att bli utan ersättning. Det är visserligen så som herr statsrådet säger att ett större belopp har beräknats i år komma att utgå i form av enskilda skadeersättningar än vad som förekommit någon gång tidigare, och det beror på att skördeskadorna i år är mer omfattande än vad som tidigare varit fallet. Det meddelas också i interpellationssvaret att 153 miljoner kronor står till förfogande i skördeskadefonden. Värdet av detta års skördeskadeersättningar blir emellertid, liksom också tidigare varit förhållandet, tyvärr i viss mån reducerat genom att ersättningarna, trots att de avser detta års skördeutfall, inte kommer att utbetalas förrän under nästa år. Med den progressivitet som kännetecknar skatten kommer en hel del av dessa ersättningar att återgå till statsverket — alltså en större del än om jordbrukarna haft dessa belopp i ordinära inkomster eller, som vi så ofta föreslagit, dessa skördeskadeersättningar hade kunnat få redovisas på det år de egentligen gäller. Detta är tyvärr en av de brister som ännu vidlåder skördeskadeersättningen och som vi är inställda på att försöka rätta till så långt det går. Min interpellation var emellertid föranledd av ett speciellt förhållande, som vidlåder årets skördeskador. Dessa kännetecknas nämligen av en större ojämnhet än tidigare. Det beror på att vid torkskador inverkar den skiftande jordstrukturen på skadornas omfattning. Om jordmånen: skiftar inom ett s.k. strataområde eller beräkningsområde, kan många jordbrukare gå miste om skördeskadeersättning därför att deras grannar kanhända har en mark som bättre tål torka och fördenskull fått mindre känning av den. För dessa isolerade skadefall borde mera individuellt betonade åtgärder kunna sättas in. Vi har också för sådana åtgärder de speciella bidragen ur skördeskadefonden, men tillgången är ganska begränsad, som vi känner till. Endast en procent av utbetalade belopp får användas för detia. Min avsikt med interpellationen var att jordbruksministern — om han bedömde det här förslaget som acceptabelt — skulle kunna begära bemyndigande av riksdagen att få höja denna enprocentsgräns för att bereda möjlighet till utbetalning av högre ersättningar för dessa isolerade skördeskador.

Men jag har också den uppfattningen att under exceptionella förhållanden bör man inte dra sig för exceptionella åtgärder. Det är därför jag för fram tanken på speciellt konstruerade skördeskadelån, även om jag håller med statsrådet Bengtsson om att tidigare erfarenheter av sådana lån inte är de allra bästa. Men jag tror man bör bortse från detta. I år skulle man därför enligt min mening kunna: tänka sig speciellt konstruerade skördeskadelån som borde utformas så att de finge räknas som inkomst det år de utbetalades, medan amorteringarna finge räknas som utgifter. Det skulle vara av synnerlig hjälp för dessa jordbrukare som ligger isolerade därför att något ersättningsbelopp inte kommer att utfalla inom deras strataområde. Detta krav bör vi också se mot det förhållandet att man, trots flera påstötningar, inte har medgivit jordbrukarna rätt till resultatutjämning eller till uppläggning av investeringsfonder för att på det sättet gardera sig mot ojämnheter i inkomstförhållandena. Däremot har man givit industrin ganska generösa skattefria investeringsfonder. Tyvärr har regeringspartiet motsatt sig sådana riskfonder för jordbruket. Det vore emellertid klokt om man inom regeringspartiet ville tänka om på den punkten, därför att i den moderna jordbrukspolitik som vi nu anses föra och enligt vilken vi skall försöka skapa stora jordbruksenheter blir också kapitalinvesteringarna oerhört stora. Med sådana stora kapitalinvesteringar blir riskmomenten större än inom den redan tidigare riskbetonade näring som jordbruket är.

Detta är mycket viktigt. Om herr statsrådet som jag tidigare sade är villig att lyssna till goda råd, ber jag att som avslutning få lämna detta mycket välvilliga råd.
Herr talman! Jag tackar herr Hansson i Skegrie för hans vänliga inledning av anförandet. Jag tror att detta var berättigat men av ett helt annat skäl. — I denna speciella fråga har regeringen och jordbrukarna precis samma uppfattning och önskan, nämligen att få till stånd ett så effektivt skydd som det över huvud taget är möjligt för den som drabbas av oförvållade inkomstminskningar på grund av skördeskador. Därför skall. man naturligtvis lyssna till goda råd som syftar till att förbättra det systemet. Det kan emellertid vara svårt att avgöra vad som är :goda råd. En av herr Hanssons i Skegrie teser var ju att den typ av skördeskador som vi har i år, nämligen torkskador, skulle drabba synnerligen ojämnt, och därför skulle en hel del jordbrukare gå förlustiga skyddet genom denna ojämnhet i skadornas fördelning över landet. Nu hade jag för ett par veckor sedan i första kammaren ett vänligt samtal med en utomordentligt framstående jordbrukare från samma parti som herr Hansson i Skegrie tillhör, nämligen herr Axel Kristiansson från mitt eget hemlän, som pressade mig hårt och fick mig att vidgå att det är just våtår som är det besvärliga och som ger det ojämna resultatet. Jag gav honom rätt då och jag har svårt för att ändra ståndpunkt, ty jag uppskattar hans kunnighet nästan lika mycket som herr Hanssons i Skegrie. Jag utgår alltså från att torkår är det som från denna synpunkt ter sig gynnsammast för jordbrukarna, därför att skadorna faktiskt blir jämnare. Det har flertalet av de experter som råder mig också utgått från. Det är detta som föranleder mig att vara ganska optimistisk beträffande de anslag vi har för behovsprövade bidrag. Jag tror alltså helt enkelt att de kommer att vara tillräckliga, och det finns ingen anledning att gå till riksdagen och begära den fullmakt som herr Hansson i Skegrie talar om. Skördeskadeförsäkringen kom ju till 1961, och man sade redan då att det inte fanns någon erfarenhet härvidlag — vi får låta erfarenheten vägleda oss då det gäller att förbättra systemet. Och den skördestatistiska nämnden, som ju består av förståndiga personer från jordbruket och från andra delar av vårt näringsliv, har undan för undan föreslagit förbättringar. Det skydd vi har i dag är väsentligt annorlunda än det vi hade 1961, men jag är den förste att erkänna att det fortfarande finns en del luckor. Ett par av de saker som herr Hansson i Skegrie tog upp är väldigt viktiga. En av dem är att det tar så lång tid innan utbetalning äger rum. Det är ett problem, och nämnden försöker finna metoder för att snabbare nå jordbrukaren med ersättning. Man försöker också att göra en individuell bedömning av den enskilde jordbrukarens situation då det gäller att beräkna skadornas omfattning och det stöd som kan utgå. Detta är tekniskt invecklat, men det är nämndens ambition att nå detta mål. Detta leder fram till att jag i princip delar den uppfattning som herr Hansson i Skegrie har fört fram, nämligen att ett sådant institut som vi har skapat, ett skördeskadeförsäkringssystem, bör kunna lösa dessa problem. Man skall inte behöva vidta några exceptionella åtgärder. Att bevilja skördeskadelån, som herr Hansson i Skegrie har föreslagit, är just en sådan åtgärd som man inte bör vidta. Jag har friskat upp mitt minne med allt vad som har sagts om dessa lån från 1960-talets början till dags dato, och jag är helt övertygad om att detta är en felaktig metod. Ett lån som skall amorteras och som man skall betala ränta på är ingen hjälp när man drabbas av inkomstbortfall. Jag är alltså av den uppfattningen, att vi skall avvakta tills vi fått reda på omfattningen av årets skördeskador och se vilka åtgärder som bör föreslås för att systemet skall fungera ännu bättre än det gör i dag.

Herr talman! Kanske beror det på att vi närmar oss jul att det har lagt sig en viss vänlig stämning över kammaren och debatten, och jag fann herr statsrådets bemötande synnerligen vänligt. Men herr statsrådet ville inte tro mig när jag nämnde att skördeskadorna i år är så splittrade på grund av torkskadorna. Att han inte vill tro på detta beror på att han hade hört motsatt mening i första kammaren. Jag tycker det är bra att herr statsrådet lyssnar även på första kammaren, men tro inte att allt som sägs där är kungsord. Vi här i andra kammaren kan också ha en del förnuftiga åsikter. Tyvärr ansåg herr statsrådet att emedan han hade lyssnat på detta i första kammaren, så kunde han inte ändra mening i andra kammaren. En sådan sak går jag däremot inte med på. Om herr statsrådet har gjort en felaktig slutsats i första kammaren, bör han kunna ändra den i andra. I detta sammanhang kommer jag att tänka på ett yttrande av ungefär samma slag som en gång fälldes i Malmöhus läns landsting. Ordföranden där, en bekant herre som hette Billing, hade råkat ge en löneförhöjning åt en städerska, anställd på landstingets institut i Landskrona, men blev kritiserad härför. När han året efter ställdes inför en begäran om en liknande löneförhöjning från en städerska i Lund, svarade herr Billing ungefär på samma sätt: Om jag det ena året har begått ett felsteg med en städerska i Landskrona, är jag inte tvungen att göra samma sak med en städerska i Lund nästa år. Jag anser alltså att herr statsrådet skall kunna ändra sig och tro även på vad vi säger i andra kammaren. Jag instämde med herr statsrådet att skördeskadelån inte är den allra bästa lösningen, men jag sade också att i exceptionella situationer måste exceptionella åtgärder sättas in. Tydligen får vi inga skördeskadelån, men jag såg i dag i dagspressen att man från lantbruksorganisationernas sida i skrivelse till riksbanken hade anhållit om lättnader i kreditrestriktionerna. Om inte herr statsrådet vill engagera sig för skördeskadelån, skulle jag vara tacksam om han i stället ville, med den kraft och verkan det hava kan, hos riksbanken försöka utverka lättnader i dess kreditrestriktioner mot dessa jordbrukare.
Herr talman! Det var inte så mycket herr Kristianssons placering i första kammaren som gjorde att jag litade på honom, utan det var i kraft av hans utomordentligt skickliga argumentering, som sedermera har fått stöd av flertalet experter som jag har talat med. Herr Hansson i Skegrie lyckades inte smula sönder herr Kristianssons argument. Jag vill gärna tro herr Hansson i Skegrie och gör det ofta, men i det här fallet kan jag det tyvärr inte. Alla förnuftiga synpunkter skall man naturligtvis ta till vara, sedan får de komma från vilken av kamrarna som helst. Därmed vill jag inte påstå att de förnuftigaste ståndpunkterna alltid förekommer i medkammaren; över huvud skall man akta sig för att här uttala sig om den. Herr Hansson i Skegrie gjorde inte många påståenden som föranleder kommentarer av mig. Jag håller helt med om att hade hans sagesman givit städerskan för litet betalt det första året i Landskrona, borde han inte göra om det misstaget året därefter utan ge henne rejäl ersättning. Jag delar alltså hans mening i den frågan, men den har ju inte direkt med skördeskadorna att göra. Jag bör nog vara mycket försiktig med: att gå in på det revir dit herr Hansson i Skegrie försökte locka mig, nämligen att göra uttalanden om hur riksbanken skall styra och ställa jag tror inte att de ledamöter i kammaren som tillhör riksbanken skulle uppskatta det. Därför kan jag tyvärr inte tillmötesgå hans önskemål därom. Skördeskadelånen har 'diskuterats många gånger — de har varit en följetong i denna kammare. Under de senaste åren har emellertid debatterna om dem avtagit, och det hör säkerligen samman med att skördeskadeförsäkringen har effektiviserats. Behovet av diskussion har därför minskat. Jag anser alltså att därest en jordbrukare kommer i den situationen att han behöver ett lån får han vända sig till de vanliga kreditinrättningarna. Och jag har en känsla av att jordbrukarnas egna kassor i en besvärande situation i utomordentligt hög grad hjälper jordbrukarna. Det som herr Hansson i Skegrie för fram är nog därför lite överdrivet. Eftersom jag antagligen inte kommer att begära ordet mer i denna debatt vill jag passa på att tacka herr Hansson i Skegrie — inte i hans egenskap av herr Hansson i Skegrie utan i hans egenskap av ordförande i jordbruksutskottet — för det gemytliga samarbes te vi har haft. Herr Hansson i Skegrie har inte alltid slagit vakt om Kungl. Maj:ts förslag, men de gånger han har gjort det, har han gjort det med bravur och det tackar jag för.
Herr talman! Detta artar sig till att bli en tävling i fråga om vänligheter. Jag tycker emellertid att jag bör tacka statsrådet för hans vackra omnämnande av mig i min egenskap av ordförande i jordbruksutskottet. Jag skall försöka klara den befattningen så gott jag kan, och jag lovar att inte heller i fortsättningen alltid slå vakt om Kungl. Maj:ts propositioner.

Herr talman! Herr Lothigius har frå gat chefen för inrikesdepartementet om han uppmärksammat att vissa av de kemiska medel, som används för att bekämpa oljeskador, är giftiga för vårt växtoch djurbestånd och om han är beredd att föranstalta om en undersökning på detta område så att endast sådana medel används i svenska farvatten som bevisligen saknar dessa negativa effekter. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. För att bekämpa olja som släppts ut från fartyg har under senare år flera metoder prövats. Från vattenvårdssynpunkt är det i regel lämpligast om man på mekanisk väg kan samla upp oljan för att sedan oskadliggöra den. Sådana metoder har dock i praktiken befunnits svåra och ofta omöjliga att använda framför allt ute till havs. Man har därför varit tvungen att tillgripa olika kemiska medel för att lösa upp och finfördela oljan. Vissa av dessa kemikalier har, som herr Lothigius anför, visat sig vara giftiga för växter och djur. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår emellertid för att få fram medel som är effektiva som oljebekämpningsmedel utan att ha negativa biverkningar. Berörda statliga myndigheter följer uppmärksamt detta arbete. Jag vill vidare nämna att sjöfartsverket och naturvårdsverket tillsatt en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att bl.a. studera oljebekämpningsmedlens verkningar på djuroch växtlivet. Medel! för sådana undersökningar disponeras av naturvårdsverkets forskningsnämnd. Jag är ense med herr Lothigius att det är angeläget att snabbt få fram bekämpningsmedel som inte har negativa effekter. Som jag nämnt pågår redan sådana undersökningar, varför jag för närvarande inte anser mig behöva föreslå ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag är utomordentligt tillfredsställd med det svar som statsrådet har lämnat, och jag ber att få tacka honom för detta. Den arbetsgrupp som statsrådet talar om var väl inte tillsatt för en månad sedan när vi i naturvårdsverket tog upp problemen. Självfallet kunde jag, eftersom jag själv sitter i rådet, begära att naturvårdsverket mera allvarligt tar upp detta i en arbetsgrupp. Jag är emellertid på det klara med att detta är ett så viktigt område att det måste intensivt behandlas. Det kan ju inte vara riktigt att när man skall skydda sig mot oljan använda medel som innebär en större fara än oljan i sig själv. Vid oljekatastrofen i Skåne för något år sedan samlade man ihop alla slags preparat man kunde få tag i, och sedan slängde man ut dessa därför att man befann sig i en paniksituation. Och det kan jag förstå. Men vi måste också lära oss hur vi skall ta hand om oljeskadorna utan att skapa andra svåra skador. Förhållandet var detsamma vid den engelska kusten. Det har också visat sig att om man inte kan komma fram till ett vettigt avtal angående utsläpp av olja, så löser man aldrig dessa problem. Olyckshändelser kan ske, men ännu har man inte klarat av att åstadkomma enhetliga bestämmelser länderna emellan. Man har fortfarande rätt att släppa ut olja från fartyg i gång i en viss kvantitet och på ett visst antal sjömils avstånd från kusten. Det har också visat sig att planktonförändringar skett i Sargassohavet, vilket börjat förändra floran där, som dock betyder så oändligt mycket för djurlivet. Inte heller har det gått att träffa ett ordentligt avtal med Östersjöländerna. Det hänger bl.a. samman med att ett av länderna, Östtyskland, använder sig av sådana argument som att det landet inte är en av Sverige erkänd stat och att det därigenom föreligger svårigheter att göra upp ett ordentligt direkt avtal. Det gäller alltså här — och det är jag mycket tacksam över att statsrådet sagt i: sitt. interpellationssvar — att i möjligaste mån använda sig av biologiska medel. Vi har i dag ett vanligt enkelt medel i form av torv. Vi har också möjlighet att använda den svenska barken att finfördelad från flygplan släppas ut i havet för att på det sättet samla upp olja. Men. det fordras ett mekanisk-tekniskt system för att klara detta. Överallt börjar man nu inse nödvändigheten av att syna de kemiska medlen. Detta är fallet också på jordbrukets och skogsbrukets områden. Jag är också mycket tillfredsställd med att man försöker hålla tillbaka DDT. Trots att jag sysslar med skogsfrågor, är jag glad över att man bara i begränsad utsträckning tillåter DDT vid plantering och inte alls vid besprutning av timmer; vi får ta vissa skador på timret för att undvika skadeverkningar av bekämpningsmedlen. Jag kan tala om för herr statsrådet — jag tror att det är en nyhet — att försvarets fabriksverk och ett enskilt företag i detta land arbetar med ett medel från Ryssland som eventuellt kommer att kunna ersätta DDT. Ryska vetenskapsmän har ställt sig till förfogande för att medverka vid de experiment som skall ske, och på domänverket är man beredd att företa dessa undersökningar. Det är till skillnad från DDT ett biologiskt medel som alltså bryts ned; DDT kan i nästan oändlig tid utgöra en hälsorisk. Jag anser alltså, herr statsrådet, att vi behöver allt fler biologer i detta land som kan studera vad som händer och sker och som kan skaffa oss nedbrytbara medel, vilka naturen själv så småningom assimilerar. Detta gäller inte minst på jordbrukets område. Jag vet att jag berör en mycket känslig fråga när jag nu säger att jag tror att det är felaktigt att använda så stora doser av konstgödsel och andra biokemiska medel som man i dag gör i jordbruket. I Schweiz och södra Tyskland är man nu på inte mindre än 700 gårdar sysselsatt med försök att i stället använda biologiska medel, d. v. s. konstgödselmedel som man tar ur havet: alger, algomin och andra preparat. Om dessa försök lyckas skulle vi slippa använda alltför stora doser av starka konstgödselmedel, som i allmänhet, i varje fall till vissa delar, inte längre är naturprodukter. Med hänsyn till den stora erfarenhet och kunnighet som finns här i landet på forskningsområdet skulle det vara utomordentligt tillfredsställande om vi finge tillfälle att göra en verklig undersökning av resultaten på försöksgårdarna i Schweiz och södra Tyskland. Om naturvårdsverket och jordbruksdepartementet kunde medverka till att man finge en uppfattning om hur dessa nya medel fungerar och om de synpunkter som vetenskapsmännen där framlägger är riktiga, så vore det värdefullt. Medlen i fråga finns i Sverige och börjar importeras i allt större utsträckning. Vissa gårdar använder dem som ett komplement till konstgödseln. Människan har enligt mitt förmenande fått sitt förstånd för att hjälpa naturen att upprätthålla en viss lagbunden ordning, och det är vår uppgift att göra det. Jag ber ännu en gång att få tacka statsrådet för det mycket positiva svaret.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill redogöra för vilka omständigheter som kan «motivera Kungl. Maj:t vid utnämning av professor att, så som ibland sker, frångå den uppfattning, som redovisats av samtliga instanser som haft att avge yttranden eller sakkunnigutlåtanden. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. De omständigheter som avgör vem som är den för en tjänst lämpligaste varierar självfallet från fall till fall, och på frågan kan därför inte ges ett generellt svar. Om i ett fall finns skiljaktiga meningar bland de sakkunniga och inom Övriga berörda instanser är utgångsläget inför Kungl. Maj:ts prövning väsentligt skilt från det fall då samtliga instanser är överens och därtill enhälliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Jag känner inte något större behov av någon polemik mot de korta meningarna i svaret, i varje fall inte mot den första av dem. Men det är klart att jag hade önskat, att statsrådet närmare velat utveckla tankegångarna kring denna problematik, ty att det är en problematik antar jag att statsrådet håller med mig om. I den första meningen i svaret talas det om att de omständigheter som avgör vem som är den lämpligaste för en tjänst varierar från fall till fall. Det är alldeles självklart. Jag förstår väl att det är så. Det är liksom ingenting att tala om. Den andra meningen verkar också vid första påseendet vara lika självklar, men när man ser litet närmare på vad statsrådet där har sagt, finner man att så ingalunda är fallet. I den meningen står det att om det i ett fall finns skiljaktiga meningar bland de sakkunniga och inom Övriga berörda instanser är det väsensskilt från de fall då man är överens överallt både inom och mellar de olika instanserna. Men det är vil detta att det inte finns några skiljakti ga meningar mellan de olika instanserna som gör det väsensskilt från de fall när delade meningar råder. Statsrådet talar om oenighet inom berörda instanser. Det tyder på att det för statsrådets del skulle vara särskilt svårt att bedöma frågor där det föreligger oenighet inom de olika instanserna. Då är det väl, såvitt jag förstår, särskilt grannlaga frågor, där de sakkunniga och de olika myndigheter som haft att bedöma saken har vägt för och emot och fram och tillbaka men till slut ändå kommit fram till en mening. Om slutsatsen i alla fall har blivit densamma i de olika instanserna, föreställer jag mig att det för någon som icke är sakkunnig på området är alldeles speciellt svårt att ha någon avvikande mening. Varför har vi över huvud taget ett sakkunnigförfarande när det gäller professorstillsättningar och varför får de olika instanserna yttra sig? Det är väl just därför att det ofta gäller så svåra frågor. Man behöver vara mer eller mindre sakkunnig på området för att kunna ha en sakligt grundad mening. Jag förstår inte hur det är möjligt att utan att lita till de olika sakkunniguppfattningarna inta en ståndpunkt som helt avviker från den som de berörda instanserna har kommit fram till. Det måste i varje fall vara särskilt uppseendeväckande omständigheter som motiverar ett sådant avsteg. Det är verkligen inte något förklenande om jag säger att ett statsråd måste ha de svårigheter som alla lekmän har när det gäller att uttala sig om så specialiserade ämnen som det ofta är fråga om.

Naturligtvis kan man behöva ta hänsyn av annan art än vem som besitter de största kunskaperna och har de bästa förutsättningarna att klara det specialiserade ämnet. Det kan gälla skäl som den tillsättande styrelsen bäst förmår bedöma. Jag har upplevt vid tillsättningar av olika slag — inte bara professorstillsättningar — att man tar stor hänsyn till den tillsättande myndigheten, och jag tror att vi allmänt har stor respekt för att så sker.

Låt mig för att belysa denna problematik anföra ett exempel! Vi antar att A och B konkurrerar om en professur. Den tillsättande styrelsen uttalar klart att den vill ha A. I fakulteten röstar 27 av 29 för A, och av de sakkun: niga som avger: utlåtandet vill 2 av 3 förorda A. Så skall universitetskanslersämbetet yttra sig, och ämbetet säger att A bör få professuren. Då blir man naturligtvis förvånad om det ändå är B som till slut får professuren. Jag lämnar nu åsido alla de mycket otillfredsställande konsekvenser det kan ha för enskilda att — förlåt att jag säger det — i onödan behöva ställa om sig och flytta över landet på ett sätt som de inte önskar. Men det lämnar jag därhän, även om det verkligen kan finnas skäl att också ta hänsyn till enskilda.

I stället vill jag fråga statsrådet Moberg: Är ett sådant fall som jag här skisserat av den typ statsrådet talar om i sitt svar och som är väsentligt skilt ifrån de fall där samtliga instanser är överens och därtill enhälliga? Det skulle vara av intresse att få den frågan litet närmare belyst. Det skulle säga mera än det givna svaret. över huvud taget har ju statsrådet inte tagit upp eller närmare utvecklat något fall liknande detta. Som jag sade förut är det naturligt att ett sådant här resultat väcker en stor undran varje gång det inträffar.

Självfallet är det också fullständigt uteslutet att sakkunnigas eventuella olika politiska meningsinriktningar skulle ge olika värde åt deras sakkunnigutlåtanden. Men har det någon betydelse att sakkunniga är specialister på olika fack? Jag har fått många reaktioner i anslutning till min interpellation. Man har på sakkunnighåll reagerat och faktiskt reagerat rätt kraftigt.

Och aldrig tidigare har jag haft en sådan känsla av det meningslösa i att vara sakkunnig.» Jag har fått flera reaktioner — både skriftligen och muntligen — som går i samma riktning. Detta tycker jag är oroande. Finns det inte en risk för att det blir svårt att över huvud taget få sakkunniga som är beredda att göra den mycket noggranna och penetrerande analys i dessa frågor som man önskar få? Jag kan säga — det ligger litet vid sidan om detta ämne, men det berör samma problematik — att jag från flera håll inom ämbetsverken har mött reaktioner av liknande slag som dessa sakkunniga har givit uttryck åt. Man känner en viss hopplöshet, när man mycket noggrant arbetar med invecklade frågor och framlägger bestämda förslag, som sedan utan motivering — det behöver ju inte lämnas någon sådan — frångås. Jag tror att det är allvarligt, om det uppstår en misstanke om att det kan finnas något mått av godtycke, som många har sagt, eller maktfullkomlighet, som andra har sagt, vid avgörandet av sådana här ärenden. För att få till stånd en garanti för en fortsatt grundlig och saklig behandling av sådana här ärenden i olika instanser är det enligt min mening viktigt att statsrådet här gör ett uttalande om vilken betydelse olika instanser kan ha. Självfallet avser jag inte att avkräva statsrådet några allmängiltiga förklaringar där det skulle gälla att binda sig i förväg för konkreta fall.

Det finns redan många tydliga tecken härpå, och det kan också finnas risk för att oron sprider sig. Här behövs det faktiskt ett mera seriöst klar läggande av principerna än statsrådets korta interpellationssvar.

Herr talman! Som bekant är det utomordentligt vanskligt att diskutera den här frågan på det sätt som fru Nettelbrandt nu gjort här i kammaren, eftersom ju regeringsformen förbjuder en diskussion om konkreta beslut av Kungl. Maj:t. När fru Nettelbrandt försöker kamouflera ett konkret beslut bakom ett exempel där det talas om A och B, kan jag självfallet inte känna mig benägen att gå in på det särskilda fallet. Hon tänker ju på ett speciellt fall där Kungl. Maj:ts beslut varit föremål för viss diskussion i en del av pressen. Jag skall i stället försöka göra ett par principiella påpekanden med anledning av fru Nettelbrandts kommentar till mitt svar.

Om jag förstod fru' Nettelbrandt rätt hade hon själv den uppfattningen att möjligheterna till en prövning var större, om det förelåg skiljaktigheter mellan instanserna. Inte heller därvidlag kan man emellertid svara entydigt: Det beror alldeles på vilka motiveringar som anföres av instanserna — om vi tar fru Nettelbrandts' fall — och på motiveringarna inom instanserna om man tar det första fallet.

Men det kan också vara så att en ledamot av konsistoriet är speciellt sakkunnig i den fråga det gäller, och då tar man självfallet stor hänsyn till vad han anfört.

Fru Nettelbrandt gör emellertid gällande att ett statsråd, som ju är lekman på området i fråga, inte kan bedöma de meningar som framförts och den debatt som förekommit på annat sätt än vad majoriteten av de förslagsställande myndigheterna gjort; jag tolkade fru Nettelbrandts resonemang på detta sätt. Det är emellertid enligt min uppfattning inte rimligt att tolka ett enskilt statsråds begränsning på detta sätt. I så fall skulle ju hela institutet med prövning hos Kungl. Maj:t vara meningslös. Det är i stället självfallet så att man inom departementet i sådana fall har anledning att ägna mycket stor uppmärksamhet åt de olika sakkunnigutlåtandena och inläggen från enskilda medlemmar av fakulteten, och en sådan avvägning sker också i praktiken. Det kan nämligen i en del fall, t.ex. vid förstagångstillsättningen av en tjänst, gälla att tolka vad som i en proposition uttalas om utformningen av viss professur. Det är ingalunda säkert att lekmannaförståndet i ett sådant sammanhang skall behöva väga så mycket lättare än sakkunnigförståndet, som fru Nettelbrandt varmt talade för. Vi lekmän bör inte, fru Nettelbrandt, avhända oss vår rätt att ha en mening i sådana fall som jag antytt.

Fru Nettelbrandt har på ett i och för sig skickligt men nära på insinuant sätt antytt att regeringen skulle ha utgått från andra värderingar än dem som är föreskrivna i stadgarna. Det är fel, fru Nettelbrandt. Vi prövar dessa fall helt i enlighet med de bestämmelser som Kungl. Maj:t har fastställt. Jag känner inte till att det skulle ha utbildats någon opinion av den typ som fru Nettelbrandt talar om. Det har i alla tider funnits och kommer alltid att finnas delade meningar bland sakkunniga i olika instanser om enstaka utnämningsfall. Den striden kommer vi alltid att ha — och gudskelov för att vi har den, därför att det vittnar om att vår vetenskapliga debatt är utomordentligt livaktig och att det finns olika uppfattningar om den ena eller andra insatsens betydelse. Den diskussionen skall vi verkligen inte be att få slippa. Även om den ibland kan få kråkvinkelmässiga utslag och former är den väsentlig för att hålla taket högt i den vetenskapliga världen. Det har däremot utbildats en opinion att de nuvarande formerna för professorstillsättningar börjar bli litet förlegade. Frågan behandlades i forskarutredningens betänkande och några ändringar föreslogs. Vid remissbehandlingen av detta betänkande framgick det mycket klart att det fanns många olika uppfattningar om hur professorstillsättningarna borde gå till, men man kunde inte uppnå enighet om vilka ändringar som borde vidtas. Vi kunde därför inte i samband med propositionen om forskarutbildningens reformering bestämma oss för hur en förändring skulle ske. Vi har emellertid nu bestämt oss för att inom en nära framtid tillsätta en utredning, som på nytt skall se över förfarandet vid tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor. Syftet med utredningen är att få fram ett mera förenklat och mer så att säga verklighetstroget regelsystem än det existerande. För en sådan ändring tror jag, fru Nettelbrandt, att en växande opinion finnes.

Herr talman! Jag är väl medveten om att jag med hänsyn till regeringsformen inte har möjlighet att här diskutera något speciellt fall, och jag har heller inte velat göra det. Men jag har velat konkretisera en tänkt situation så att det skulle bli möjligt att ur statsrådet Mobergs svar utläsa ett något mera meningsfullt uttalande än vad interpellationssvaret ger. Jag skall gärna ändra på dessa siffror — vi kan tänka oss vilka hypotetiska fall som helst. Men det väsentliga är att vi framför oss har ett fall där samtliga instanser efter moget övervägande har kommit fram till samma slutsats, och det med ganska stor enighet. Det är detta förhållande jag vill betona: om man ändock går ifrån den slutsatsen, så måste detta anses anmärkningsvärt. Det må vara att vi har ett ålderdomligt förfarande när det gäller professorstillsättningarna, det står jag inte främmande för. Statsrådet har ju möjlighet att även därvidlag, trots denna oenighet, framlägga förslag. Men innan vi fått de förslagen tycker jag det är värdefullt om man kan följa den procedur som vi för närvarande har och även kan se den som meningsfylld. Jag vill tillägga att i det tänkta fall som jag anförde som exempel hade jag inte med att det var något besvärsärende och inte heller hade jag med att konsistoriet hyste nägon avvikande mening jämfört med fakulteten. Enigheten var alltså i mitt tänkta fall betydligt större än vad statsrådet här gjorde gällande. Vidare sade statsrådet att jag hade antytt "att det skulle ha förekommit några andra värderingar än dem man skall följa, om man går efter en strikt linje. Nej, jag tycker det är värdefullt att här i kammaren få säga ifrån — jag har gjort det och statsrådet gjorde det — att det är alldeles självfallet att inte värderingar av den typ som jag exemplifierade med skall få ha någon som helst betydelse vid tillsättningar av detta slag. Jag har inte heller antytt någon misstanke därom — det vore för orimligt att sådant skulle kunna förekomma. Jag vill inte att vi såsom lekmän — vare sig vi är statsråd eller enkla riksdagsledamöter — skall avhända oss vår rätt att ha en mening. Men vi måste ändock erkänna att när det gäller mycket specialiserade områden har vi stora svårigheter att verkligen ha en bestämd mening. Det är då man kommer till frågan: Vad är det som spelar roll om man markant avviker från en massiv opinion hos instanserna? Statsrådet höjde rösten när han talade om de sakkunnigas betydelse. Jag kan förstå att det höjda röstläget är motiverat. De sakkunniga känner säkert ett behov av att få veta sin betydelse. De reaktioner som jag omvittnade har tydligen inte nått fram till statsrådet, men jag antar att statsrådet ändå är beredd vitsorda att det som jag bland annat läste upp ur en offentlig handling är ord som faktiskt är uttalade av någon av de sakkunniga. Sedan hoppas jag att vi snart får tillfälle att diskutera formerna för tillsättning av professorer. Om statsrådet nu med utgångspunkt från ett fall som liknar men gärna avviker från det tänkta jag här nämnde — välj något annat men med samma slutsatser! — vore detta av stort värde i nuläget.
Herr talman! Jag vidhåller att det är meningslöst att diskutera s.k. konstruerade fall av den typ som fru Nettelbrandt här tar upp. Det är de motiverade ståndpunkterna som' är intressanta och värdefulla att utgå ifrån och disku tera om när meningarna är delade inom olika instanser. Därför, fru Nettelbrandt, skulle det bli en dålig akademisk diskussion om vi skulle förlänga den här interpellationsdebatten med resonemang kring sådana siffror som fru Nettelbrandt här har presenterat.
Herr talman! Jag vill gärna hålla med om att det är svårt att föra denna diskussion. Det är inte bara statsrådet som känner den svårigheten, men jag tror att statsrådet med de insikter han har i dessa ärendens behandling skulle ha kunnat ge en fullständigare belysning av problemen än vad han i dagens debatt har givit.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat chefen för utbildningsdepartementet. vilka garantier han kan lämna för att den redan starkt försenade utbyggnaden av Frescatiuniversitetet inte ytterligare fördröjs. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag vill till att börja med erinra om att jag i våras redogjorde för Frescatiprojektets läge i svar på enkla frågor i första kammaren av herr Wallmark och i andra kammaren av herr Strömberg. Dessutom lämnade jag våren 1968 en ingående redogörelse för samma fråga i ett svar på en interpellation i andra kammaren av fru Nettelbrandt. Slutligen bör, som jag också gjorde i mitt svar i våras, framhållas att redogörelser för utbyggnaden av universitetet i Fres cati har lämnats riksdagen i de årliga propositionerna om byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor. Av dessa redogörelser har bl.a. framgått att sex institutionsbyggnader för icke-laborativa institutioner för närvarande uppförs inom den södra delen av området. Kostnaderna för detta byggnadskomplex beräknas till 72,5 miljoner kronor. Enligt byggnadsstyrelsens tidsplan kommer den första av dessa byggnader att tas i bruk i början av höstterminen 1970 och de övriga successivt fram till hösten 1972. När dessa byggnader tas i bruk kommer lokalsituationen att väsentligt förbättras för de ickelaborativa institutionerna vid vilka huvuddelen av universitetets studerande utbildas. : Byggnadsstyrelsen har i höst fått i uppdrag att utföra en omoch tillbyggnad för en matsal inom området. Matsalen, som kommer att få sammanlagt 800 platser, beräknas vara inflyttningsklar samtidigt med den första institutionsbyggnaden. : Med anledning av yttranden över försörjningsplanen för Frescatiområdet, bl.a. av universitetskanslersämbetet, lät byggnadsstyrelsen för ungefär ett år sedan påbörja en översyn av utbyggnadsplanen för området. Sedan bl.a. sträckningen av tunnelbanan inom området klarlagts kunde styrelsen i slutet av maj i år lägga fram förslag till reviderad utbyggnadsplan. Byggnadsstyrelsen har i höst fått i uppdrag att fortsätta planeringen på grundval av förslaget. Bl. a. skall byggnadsprogrammen för bibliotek, restaurang, övriga studentkårlokaler och butiker m.m. överarbetas och förberedande projektering utföras. Dessa nybyggnader avses bli förlagda inom den centrala delen av området. Den första nybyggnaden inom det norra institutionsområdet kommer att inrymma lokaler för bl.a. högre utbildning och forskning i kemi och beräknas kosta 36 miljoner kronor. Byggnadsstyrelsen har nyligen fått i uppdrag att fortsätta projekteringen av denna byggnad till och med bygghandlingar. Arbete med förslag till ytterligare nybyggnader för laborativa institutioner inom det norra området pågår. Jag kan naturligtvis inte nu utlova att opåräknade svårigheter inte kommer att möta i det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av det verksamhetsläge som jag här redovisat räknar jag dock med att det skall vara möjligt att i snabb takt fortsätta utbyggnaden av Frescatiområdet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Det är ju riktigt som det sägs i svaret att denna fråga har tagits upp vid flera tillfällen under de senaste riksdagarna. Anledningen härtill är att det under den tid som har gått sedan frågorna först väcktes har inträtt inte en relativ förbättring utan en relativ försämring för studenterna. Trots att det har försäkrats om olika aktiviteter, har dessa aktiviteter gått i en så långsam takt att denna relativa försämring har kunnat inträffa. Även detta interpellationssvar ger intryck av att imponerande aktiviteter är i gång, och det är jag tacksam för. Kvar står dock det faktum att läget i dag är ytterst oroande, och jag vet inte hur mycket man vågar förlita sig på att de utlovade aktiviteterna i tid förverkligas. Situationen för både studenter och lärare har bara fortsatt att försämras. Studentantalet har ökat under senare tid, och det är naturligtvis en av anledningarna till försämringen. Jag vill gärna erinra om att när planerna gjordes upp, så visste man kanske inte allt som skulle komma att ske på studentområdet under den närmaste tiden och som kunde medföra snabba, ytterligare stora försämringar. Om det blir en fördubb lad intagning vid vissa fakulteter, som det har talats om, kommer det att ytterligare skjuta svårigheterna i förgrunden. Många lokaler som man tidigare har disponerat över här i Stockholm har försvunnit av en eller annan orsak. Lokaltillgången har under det allra senaste året undergått en påtaglig försämring, och det finns olika anledningar till det. En av dem är den alltmer utvecklade vuxenutbildningen, vilket i och för sig är glädjande men också har fått för universitetet negativa konsekvenser. Lokaler som t.ex. ABF tidigare har kunnat tillhandahålla universitetet kan detta inte längre förfoga över, därför att ABF behöver dem just i vuxenutbildningens tjänst. Statsrådet säger i svaret att det skall byggas en matsal med 800 platser. Det låter inte så dumt, men det är lätt att räkna ut vilka svårigheter som uppstår för dem som skall äta i denna matsal, när de blir 10 000 till antalet. Det finns fortfarande inte och kommer inte heller under den närmaste tiden att finnas något som helst uppehållsrum utöver denna matsal. Något kårhus kan inte stå klart förrän tidigast 1972, och det betyder att studenterna icke har någonstans att hålla till när de inte är på föreläsningar och lektioner. Det beslut som fattades den 3 oktober i år om särskilt uppdrag till byggnadsstyrelsen att fortsätta planeringen på olika punkter — som nämns i interpellationssvaret — var enligt min mening en besvikelse så till vida som det visar att fortfarande så mycket behöver bearbetas och utredas på nytt. Man skulle kunna tycka att vi 1969 borde befinna oss i ett annat stadium än just det förberedande utredningsstadiet. Det talas i svaret om att byggnadsprogrammet skall »överarbetas och förberedande projektering utföras». Nog är det väl oroande att man tio år efter det att beslut om Frescati fattades behöver tala om »förberedande projekte ring». Skyndsamhet är verkligen angelägen, och om man i detalj granskar vad som har hänt finner man anledning att stryka under det. Det beslut som fattades den 3 oktober tog det åtta veckor för departementet att expediera till byggnadsstyrelsen. Detta kan väl inte vara symtomatiskt för snabbheten att arbeta inom departementet? Huvudhandlingarna för nybyggnaden för kemi redovisades för departementet i september 1967, men först i slutet av november 1969 fick byggnadsstyrelsen ärendet tillbaka för handläggning. Med den takten går det inte att handlägga dessa frågor, om läget skall kunna förbättras för studenterna i stället för att bara fortgående försämras. Mot denna bakgrund blir man litet oroad över utvecklingen. När jag sedan läser slutklämmen i interpellationssvaret blir jag ännu mer oroad. Statsrådet skriver där: »Jag kan naturligtvis inte nu utlova att opåräknade svårigheter inte kommer att möta i det fortsatta arbetet.» Ja, det är väl alldeles självklart att opåräknade svårigheter kan inträffa i alla mänskliga förhållanden, och dem får man ha förståelse för. Finns det något som redan nu ger statsrådet anledning att lägga in en sådan här liten brasklapp i interpellationssvaret? Jag skall inte i dag gå in på någon detaljerad redovisning av alla de problem som studenterna har i nuläget. Jag har gjort det förut här i kammaren, och jag nöjer mig med att upprepa att de svårigheterna har ökat. Jag vill emellertid stryka under det som statsrådet säger i sista meningen i svaret.

Herr talman! Detta ärende är ju en följetong, och vi har alla beklagat att den har behövt bli så lång. Vi vet att de ursprungliga tidsplanerna inte har kunnat hållas. Jag har tidigare försökt redovisa orsakerna härtill. Jag vill upprepa att den mycket höga ambitionsnivå som inte minst universitetets egen ledning har haft och har — i och för sig glädjande — utan tvekan har medfört besvärligheter för de planerande myndigheterna. Jag vill peka på de mycket speciella svårigheter som i detta ärende har uppstått i samband med storstadstrafikens ordnande inom denna del av Storstockholm. Trafikfrågan har varit av avgörande betydelse för byggnadsstyrelsens planering. Vidare vill jag framhålla att man redan i starten hade otur med den pristävling som ordnades. Tävlingen vanns av ett förslag — ett danskt förslag — som sedan visade sig vara tekniskt ogenomförbart. När regeringen på ett tidigt stadium kom underfund med att det skulle bli väsentliga förskjutningar i tidsplanen, vidtogs den exceptionella åtgärden att man med riksdagens tillstånd lät i innerstaden uppföra två institutionsbyggnader för att lätta på trycket. Dessutom har byggnadsstyrelsen mandat att göra erforderliga förhyrningar. Nu säger fru Nettelbrandt att det trots de extraordinära åtgärder som har vidtagits har blivit en relativ försämring i lokalsituationen. Hon åberopar särskilt det förhållandet att den glädjande ökningen av vuxenutbildningsaktivite ten i våra skolor har försvårat för universitetet och dess administration att skaffa de reservlokaler som det tidigare kunnat skaffa. Jag har ingen anledning att betvivla riktigheten i detta påpekande. Jag utgår dock från att byggnadsstyrelsen gör maximala ansträngningar för att finna ersättningslokaler. I stort. sett torde det också ha varit möjligt för byggnadsstyrelsen att göra det. Fru Nettelbrandt säger på tal om matsalen att de 800 platser som först nu iordningställts inte kommer att räcka för 10 000 studenter, vilket förvisso är sant. Men jag tror att man den dag då vi har 10 000 studenter där ute har kommit en god bit på väg med det större 'restaurangprojekt som jag har talat om i mitt interpellationssvar. Vi är medvetna om att det på matsalssidan tillfälligtvis kan uppstå svårigheter. Skulle det, fru Nettelbrandt, uppstå mycket betydande svårigheter kan jag försäkra att vi kommer att vidta extraordinära åtgärder för att klara den saken, eftersom Frescatiuniversitetet ur den synpunkten ligger besvärligt till. Jag är också övertygad om att alla myndigheter som arbetar med denna fråga har ögonen på den saken. När det gäller frågan om uppehållsytor vill jag lämna fru Nettelbrandt den informationen, att det i de sex hus, som nu i ganska snabb takt iordningställs i södra området, kommer att finnas ganska betydande uppehållsytor. Vi fick häromdagen till departementet en del detaljer om dessa hus, och därav framgår att inte mindre än 1900 kvm är avsedda för sådana uppehållsutrymmen. Jag är därför inte lika pessimistisk som fru Nettelbrandt i fråga om studenternas möjligheter att finna uppehållsplatser för t.ex. läsning under mellanpass. och vid andra tillfällen då de inte är engagerade i undervisningen. Fru Nettelbrandt tog vidare upp en del detaljer rörande takten i ärendenas handläggning i departementet. De upp gifter som fru Nettelbrandt därvid lämnade var kanske inte i alla avseenden korrekta — i varje fall var de något missvisande. Jag tänker då särskilt på uppgiften om kemikomplexet. Det är nämligen så — och det var det kanske inte så lätt att förstå av min redovisning — att vi inte kunde ge klarsignal för kemikomplexets fortsatta behandling förrän vi fått del av den försörjningsplan som vi fick i våras. Den spelade ur allmän planeringssynpunkt en sådan roll att vi var tvungna att sammankoppla de ärendena, men vi har ju, fru Nettelbrandt, fortlöpande kontakt med byggnadsstyrelsen beträffande dessa tekniskt mycket besvärliga frågor och byggnadsstyrelsen kan många gånger tjuvstarta sitt arbete i avvaktan på de formella besluten. Detta gäller t.ex. det andra fallet fru Nettelbrandt tog upp, nämligen de åtta veckornas expeditionstid; byggnadsstyrelsen var underhand underrättad om vad som komma skulle. Det var en del speciella omständigheter som sedan gjorde att ärendet kom att fastna så länge i departementet. »Förberedande projektering> är en teknisk term. Det är kanske inte fullt så konstigt som det låter. Detta begrepp har den innebörden att byggnadsstyrelsen påbörjar projekteringen men har att i samband med den redovisning av vissa andra data som begärts återkomma till kanslihuset med en redovisning innan projekteringen är helt slutförd. Avsikten med detta är att med hänsyn till gällande bestämmelser underlätta för byggnadsstyrelsen att arbeta vidare med projekt av denna storleksordning. Det skulle man inte kunnat göra om vi inte hade fört in det mellanled som här har kallats förberedande projektering; benämningen kan kanske ge en något felaktig bild av vad detta innebär. Allmänt sett vill jag säga att ingen skulle vara mer tacksam än jag om man, tidigare än vad vi är vana vid kunde avbryta. diskussionerna med professo rerna och universitetsledningen om detaljerna. Då skulle det gå mycket for; tare. Vi är emellertid så utomordentligt angelägna om att ha dem med i varje detaljfråga. Detta leder till — och nu anknyter jag till vad jag först sade — att särskilt detta projekt innebär mycket stor arbetsbelastning för byggnadsstyrelsen. Här finns nämligen i och för sig vällovliga ambitioner som man beaktar i mesta möjliga utsträckning. Om fru Nettelbrandt och jag kunde enas om att gå fram mycket djärvare, tror jag att det skulle snabbare än för närvarande kunna byggas institutioner. Men då tror jag, fru Nettelbrandt, att vi skulle få ganska stort motstånd och mycket kritik från just den kategori människor, som fru Nettelbrandt i samband med förra interpellationssvaret gjorde sig till talesman för. Slutligen, fru Nettelbrandt: Ni ställde ju frågan om garantier, och därför kände jag mig föranlåten att i slutstycket skriva vad jag skrev, nämligen att jag självfallet inte kan ge några definitiva garantier. Här kan hända saker på arbetsmarknaden och vid den fortsatta detaljplaneringen som ingen människa kan förutse.

Nu har vi — det vet fru Nettelbrandt lika bra som jag — övervunnit de svårigheter som just storstadsplaneringen fört med sig beträffande detta universitet, vilket annars stått färdigbyggt för mycket länge sedan. Låt mig ta Tekniska högskolan i Lund som exempel. Det är en ganska stor anläggning som från planeringsstarten byggdes färdig inom loppet av fem år. Detta kunde ske därför att vi slapp ifrån de speciella bekymmer som föreligger i ett storstadsområde. Nu, när vi kommit förbi dessa hinder i Stockholmsområdet, är jag övertygad att uppbyggnaden av universitetet där skall gå undan, om det inte inträffar alldeles speciella ting som ingen i dag kan veta något om.

Herr talman! Statsrådet Moberg talade om en följetong som vi alla kan beklaga har blivit så lång. Jag beklagar det med hänsyn till de studenter och lärare som lever under dessa svåra förhållanden. Statsrådet har naturligtvis ännu en anledning till beklagande, eftersom det måste vara irriterande att gång på gång få besvara frågor i detta ämne när utvecklingen under tiden så att säga inte har gått i rätt riktning. Beträffande statsrådets tal om pessimism och optimism inför framtiden vill jag säga att jag ingalunda är pessimist. Däremot förhåller det sig så att den som är realist måste låta vunna erfarenheter prägla tron på framtiden. Det är därför jag känner mig oroad. Men jag hoppas i alla fall att den här snabba takten i utbyggnaden som statsrådet nämnde nu skall bli förverkligad. Statsrådet Moberg nämnde också den höga ambitionsnivån hos universitetet som han fann glädjande. Men jag förutsätter att hans uttalande inte bara innebär ett konstaterande av att det är bra som det är, utan att han också ställer sig bakom den intagningspolitik som har förts vid universitetet; så att inte studenterna riskerar att deras möjligheter att studera vid universitetet inskränks. Det kan väl inte bli fråga om lottning eller någonting sådant? I och med att vi alla har denna ambitionsnivå har vi också ansvar för att förhållandena där ute blir drägliga. Statsrådet nämnde någonting om att trafiken i Storstockholm var en av bovarna i dramat. Det tror jag är fullt riktigt, men jag skall inte föregripa den debatt som jag ser att statsrådet Norling väntar på att få ta upp. Jag tror det är befogat att i den nämna också studenternas problem. Jag vill sedan säga att jag pekade på minskningen av lokalutrymmet som en av de många anledningarna till att situationen är så ytterligt besvärande. En annan anledning är att studentantalet stiger, även om intagningen inte ökar, därför att de större studentkullarna blir flera. Statsrådet Moberg talade om »detaljer» som hade försenat arbetet. Jag skulle kunna anföra många exempel, men jag tog bara ett par. Alldeles oavsett vilka omständigheter som ligger bakom tycker jag det är anmärkningsvärt att det skall behöva ta ett par månader innan ett ärende blir expedierat i ett departement. Dessutom kan det finnas andra än byggnadsstyrelsen som är intresserade. Vad sedan beträffar kontakten med professorerna har jag självfallet samma mening som statsrådet Moberg, att inte bara lärare utan också studenter bör ha möjlighet att påverka planeringen. Den möjligheten vill jag inte inskränka, men jag har svårt att tro att de som verkligen upplever denna besvärande verklighet skulle agera på ett sätt som påtagligt försenar arbetet. Jag kan inte tänka mig annat än att de också vill medverka till en skyndsam behandling. Slutligen lovade statsrådet Moberg att det skulle vidtas extraordinära åtgärder, om det av något skäl uppstod ytterligare svårigheter. Det låter så enkelt att man skall vidta extraordinära åtgärder, och det lät som om det vore möjligt att i en framtid dra säkra växlar på ett sådant uttalande. Men om det nu är så enkelt att vidta extraordinära åtgärder, skulle jag vilja rekommendera statsrådet att omedelbart vidta dessa extraordinära åtgärder. Situationen har länge varit sådan, att extraordinära åtgärder är befogade.
Herr talman! Vi bör väl diskutera samma saker. Fru Nettelbrandt ställde en speciell fråga, nämligen om de 800 restaurangplatser som nu i första omgången iordningställs skulle räcka till 10 000 studenter, och jag svarade på den frågan.

Det har jag sagt förut, och jag upprepar det nu.
Herr talman! Jag medger att parallellen inte är fullständig. Det är möjligt att det blir enklare att vidta extraordinära åtgärder av detta slag. Men vill inte statsrådet medge att det är befogat att vidta extraordinära åtgärder även när det gäller lokalfrågorna?
Herr talman! För sista gången: Vi har vidtagit extraordinära åtgärder när det gäller lokalsituationen för Stockholms universitet. Vi lät i mycket snabb takt uppföra två stora institutionsbyggnader i innerstaden. Bygnadsstyrelsen har ett mandat att göra förhyrningar för att klara de problem som uppstår till följd av studenttillströmningen tills de nya bygnaderna är färdiga och inflyttning kan ske. Låt mig sluta med att säga att situationen nu är den att vi i det södra området snart får utomordentligt rymliga och moderna lokaler. Låt oss, fru Nettelbrandt, gemensamt hoppas att det då inträder den ljusning i läget, som vi alla önskar Stockholms studenter och lärare.
Herr talman! Jag hoppas att man i departementet i fortsättningen skall arbeta så snabbt att det blir befogat att sätta punkt för frågandet i riksdagen. Det är min förhoppning att denna följetong inte skall behöva få flera kapitel, men det blir beroende av om man kommer att arbeta i samma takt som hittills eller i en godtagbar takt. bindelser till vissa industriorter i Norrland

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig dels om jag avser utreda frågan om framdragande av järnväg till vissa industrier i Husum, Köpmanholmen, Rundvik och Hörnefors, dels om jag anser att dylika bandelar i Norrland skall fylla kravet på full kostnadstäckning. En spåranslutning till samtliga ifrågavarande orter skulle närmast innebära en förlängning av den s.k. ostkustbanan. Denna fråga har tidigare undersökts ett flertal gånger. Den beräknade transportekonomiska lönsamheten av ett sådant projekt har dock visat sig klart otillräcklig. Undersökningar av vissa delutbyggnader har också gjorts. Bl.a. har förutsättningarna för ett industrispår till Husum från Örnsköldsvik undersökts utan att lönsamhet kunnat påvisas. De förändringar i transportbehoven som hittills har inträffat tyder inte på att någon annan slutsats beträffande lönsamheten av en utbyggnad av ostkustbanan för närvarande är motiverad. SJ bevakar dock självfallet utvecklingen och är redo att ta upp frågan på nytt om projektet eller delar därav skulle få ökad aktualitet. Vad jag här anfört utgör delvis svar också på herr Sellgrens andra fråga. Enligt målsättningen för SJ:s verksamhet skall vid bedömning av eventuella investeringsinsatser i botten ligga en företagsekonomisk kalkyl. Vid tilllämpningen av de trafikpolitiska riktlinjerna kan och bör emellertid också lokaliserings-, arbetsmarknadsoch allmänt näringspolitiska målsättningar beaktas. Trafikpolitiken skall sålunda kunna medge arrangemang som gör det möjligt att få samhällsmotiverade transporttjänster utförda av trafikföretag med ett principiellt kostnadsansvar för sin verksamhet. De kostnader som följer av sådana arrangemang bör därvid redovisas öppet så att deras berättigande kan bedömas. Om t.ex. en lokaliseringspolitiskt motiverad insats sedan skall göras genom att bygga ut vissa transportförbindelser eller i annan form får emellertid bedömas från fall till fall med hänsyn till de effekter olika åtgärder kan beräknas få för de berörda områdena.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det till vissa delar välvilliga svaret på min interpellation.

Även om många i åratal drömt om en förlängning av ostkustbanan och inte så få alltfort gör det, håller jag med kommunikationsministern om att utsikterna att förete en från transportekonomisk synpunkt hållbar grund torde vara små i dag. En sådan utbyggnad måste motiveras från helt andra utgångspunkter. Det är mot den bakgrunden jag interpellerat angående måttliga förläggningar av befintligt bannät för att bättre kunna tillfredsställa trafikförsörjningen till vissa betydande industriorter utmed kustbandet. Att det av kommunikationsministern skulle uppfattas som »närmast innebära en förlängning av den s.k. ostkustbanan» är väl en överdrift eller kanske en liten tillspetsning. Om det pärlband av industriorter jag nämnt i min interpellation samtidigt kan ingå som stationer vid en eventuell framtida utbyggnad av ostkustbanan är ju detta enbart ett plus. När kommunikationsministern i sitt svar nämner Husum, antar jag att detta beror på att den sträckan sannolikt befinner sig närmast möjligheterna till transportekonomisk lönsamhet. Den omnämndes också i propositionen 102 år 1956 angående anläggande av järnvägsspår till Karlsborg. Båda dessa linjer bedömdes av järnvägsstyrelsen som olönsamma.

Linjen Mellansel Öörnsköldsvik redovisade samma år 933 000 bruttotonkilometer per bankilometer men räknas likväl till den trafiksvaga delen av bannätet. minimikravet, undantagits uppges vara att den inte belastas av olönsam persontrafik. Siffrorna talar för att en ökning av godsmängden, kanske t.o.m. en måttlig sådan, är det snabbaste sättet att höja lönsamheten. För fullständighetens skull vill jag nämna, att den angivna redovisningen avser driftunderskottet på de trafiksvaga bandelarna; förräntningen av det nedlagda kapitalet inräknas inte, om jag fattat saken rätt. Med erfarenheterna från Morjärvbanan borde det vara motiverat att på nytt pröva frågan om framdragande av järnvägsspår till Husum. Linjen är i princip påbörjad i och med att industrispår redan lagts ut, och det torde inte återstå mer än 20 kilometer fram till Husum. Vid en sådan prövning bör givetvis även medräknas de tillskottskvantiteter som kan bli aktuella vid tillkomsten av järnvägsspår. I pressen har nyligen meddelats att förhandlingar pågått mellan SJ och industriföretaget i Rundvik om järnvägstransporter från Örnsköldsvik. Enligt denna uppgift skulle en sådan lösning vara förmånligare än omlastning i Nyåker. Från transportteknisk synpunkt torde alternativet ha givna fördelar. Det synes alltså vara motiverat att anta att en förlängning av bandelen till Husum kommer att innebära fördelar även för Rundviksindustrin, och linjen kan så småningom <:möjligen förlängas = till Rundvik. Ännu en del av ostkustbanan har därmed lagts ut, men detta hindrar inte att trafikförsörjningen på detta område även i fortsättningen kan tryggas på ett tillfredsställande sätt genom <stambanan, i synnerhet sedan vi fått kortare transporttider för den södergående trafiken. För närvarande är nämligen de norrgående godstransporterna mer än dubbelt så snabba som de södergående mellan Stockholm och vissa stationer i Norrlands kustland. En ändring på den punkten är aviserad till nästa år. av frågor av denna art till lokaliserings-, arbetsmarknadsoch allmänt näringspolitiska målsättningar delar jag helt och hälsar statsrådets uttalande i det fallet med största tillfredsställelse. Det sammanfaller också med de önskemål som jag under riksdagens vårsession framförde till förre kommunikationsministern i samband med en trafikpolitisk interpellation. I den lokaliseringspolitiska debatten har gång på gång fastslagits att grunden för det framtida näringslivet i Norrlandslänen kommer att utgöras av våra basindustrier. Den dominerande råvaran kommer från skogen, och utvecklingen mot alltmer långtgående förädling av skogsråvaran har ännu inte nått sin slutpunkt. Då är det också betydelsefullt att trafikförsörjningen ordnas på sådant sätt att utvecklingen inom dessa industrier främjas. Transportkostnaderna har stor andel i råvarupriset och påverkar starkt lönsamheten. Som jag antytt i min interpellation åsamkas skogsindustrier, som saknar anslutning till järnvägsspår, höga transportkostnader bl.a. på grund av omlastningsarbeten. Skäl talar för att sådana industrier med måttligt avstånd till det ordinarie bannätet bör få direkt järnvägsanslutning genom förlängning av bansträckorna. Mot bakgrund av vad jag här anfört angående Morjärv—Kalixbanan kan man anta att SJ genom den ökade godsmängden får kostnadstäckning för hela den förlängda bandelen Mellansel-Örnsköldsvik—Husum. En utbyggnad av järnvägsnätet inom detta område påverkar även sysselsättningen inom regionen, som redovisar en ganska kännbar arbetslöshet. Enligt länsplan 67 väntas en fortsatt nedgång av befolkningstalet ännu några år, men man förutsätter att trenden sedan brytes för att mot mitten av 1970-talet följas av en uppgång på grund av förbättrade konjunkturer och verkningar av lokaliseringspolitiska åtgärder. Under mellanperioden hade det givetvis varit lämpligt att förbättra nöd vändiga kommunikationsleder, vilket i sin tur kräver förberedelser i form av utredningar, så att arbetet kan påbörjas vid lämplig tidpunkt.

Herr talman! Jag vill med anledning av herr Sellgrens jämförelser med andra banor och hans anknytning till resonemanget om olönsam trafik konstatera följande. Jag känner inte till bakgrunden till och resonemangen kring exempelvis Morjärv—Kalixbanan. Alla järnvägslinjer som går med förlust tillhör emellertid som bekant inte det olönsamma bannät, för vilket SJ erhåller bidrag. En rad sådana järnvägslinjer står fortfarande kvar under beteckningen affärsdrivande linjer, och SJ får således driva dessa bandelar såsom komplement till affärsbanenätet. Beträffande frågan om eventuella initiativ från mitt håll i dessa angelägenheter vill jag hänvisa till vad jag framhållit i mitt interpellationssvar, nämligen att det är SJ som bevakar dessa förhållanden. Det är SJ:s uppgift — självfallet bland många andra — att följa utvecklingen, och man är inom förelaget, såsom jag framhöll i svaret, beredd att ta upp frågan på nytt, om det nämnda projektet eller delar av det skulle få ökad aktualitet. Rent allmänt, herr Sellgren, gäller emellertid att statens järnvägar vid utarbetandet av förslag till olika transportlösningar ofta funnit det vara mest ekonomiskt med en kombination av järnvägstransport och lastbilstransport. I takt med att containerterminaler byggs ut och transporthanteringen i övrigt rationaliseras ökas nämligen möjligheterna att genom biltransport och rationella omlastningsanordningar minska de totala kostnaderna för industriföretagens transportbehov.

Herr talman! När jag drog in frågan om det olönsamma bannätet i resonemanget och jämförde sträckan Morjärv —Kalix med sträckan Mellansel Örnsköldsvik var jag fullt medveten om att jämförelsen endast gällde en del av det olönsamma bannätet. 55 procent av det totala bannätet inom SJ tillhör det olönsamma bannätet, och dessa 55 procent handhar endast 7 procent av SJ:s totala godsmängd. Det var oerhört intressant att av separatredovisningen notera att en liten bandel, vilken dessutom är den sista som har byggts och det med tveksamhet, är motiverad från rent driftsekonomisk synpunkt. ändå har denna bandel inte nått upp till minimikriteriet i fråga om trafikintensitet, nämligen minst 2 miljoner bruttotonkilometer per bankilometer. Från den synpunkten menar jag att om exempelvis banan Mellansel —Örnsköldsvik skulle förlängas till Husum och därmed godsmängden på denna sträcka ökas, kan detta jämte ökningen av intäkterna totalt sett leda till en lönsamhet för denna bandel. Jag tycker att kombinationen bil— järnväg är helt riktig. Järnvägarna går inte överallt, och man kan exempelvis inte dra fram bandelar till alla avverkningsplatser, utan det måste bli fråga om en kombination bil—järnväg—bil — det håller jag fullständigt med om. Därigenom avlastas också tung trafik från landsvägarna. Det är klart att man här måste göra en värdering och undersöka hur mycket SJ vid en förlängning av bansträckorna och ett övertagande av ytterligare godsmängder kan få ut i fraktkostnader samt därefter jämföra detta belopp med vad industrin i dag betalar i fraktkostnader. Om man räknar in de tillskottskvanti teter som kan komma i fråga, tror jag att det skulle bli en mycket intressant jämförelse.